Söndagen den 15 maj inträffade en katastrof under pågående kraftverksbygge vid Näs i Dalälven. Den kraftiga vårfloden bröt igenom en fångdamm. Men eftersom olyckan inträffade på en helgdag förorsakade den enbart stora materiella skador — 10 miljoner har nämnts i sammanhanget. Det är inte svårt att tänka sig konsekvenserna om olyckan inträffat under pågående arbete, och från fackets sida ser man mycket kritiskt på uteblivna förebyggande åtgärder. Är statsrådet beredd att undersöka vilka säkerhetsåtgärder som ytterligare kan föreskrivas för att skydda den arbetskraft som sysselsätts vid liknande arbeten?

Tjänst som sjömanspräst accepteras inte f.n. som behörighetsgrundande enligt prästvalsförordningen 1 kap. 1. Sålunda gäller att till komministertjänst kan utses endast den som fullgjort prästerlig tjänstgöring inom svenska kyrkan minst ett år, och till tjänst som domprost och kyrkoherde kan utses endast den som förutom att han fyllt 30 år fullgjort prästerlig tjänstgöring inom svenska kyrkan minst tre år. Det är enligt min uppfattning en otillfredsställande och obefogad begränsning i behörigheten att söka dessa tjänster, i all synnerhet som tjänst som sjömanspräst inom svenska kyrkan vid tjänsteårsberäkning i merithänseende skall vara likvärdig annan prästerlig tjänst inom svenska kyrkan. Även om denna begränsning möjligen en gång har haft fog för sig så framstår det numera som en förlegad inskränkning att sjömansprästtjänst inte nu skulle betraktas som jämställd med prästerlig tjänstgöring inom svenska kyrkan. Ämnar statsrådet vidta åtgärder för att ändra prästvalsförordningen, så att den ger uttryck för den uppfattning som väl får anses vara allmän, nämligen att sjömansprästtjänst och församlingsprästtjänst i många avseenden är olika och innebär arbete på helt skilda fält men ändå bör betraktas som jämställda?